Herr talman! Vikten av långsiktighet och fasta spelregler inom skattepolitiken har ofta betonats. I dag skriver vi den 14 december 1988. Det faktum att vi efter avslutad debatt denna dag, när i stort sett litet drygt två veckor återstår av året, kommer att fatta beslut om de skatteskalor och en hel del andra regler som skall gälla för 1989 är betecknande för hur regeringen uppfattar begreppet långsiktighet i skattepolitiken. I nästa ärende kommer kammaren att fatta beslut om en så långtgående förändring av skattereglerna för företag som bedrivs i form av handelsbolag att ingen enda människa här i landet torde kunna förutse vad de nya reglerna kommer att medföra för konsekvenser för de berörda skattebetalarna. Hela handläggningen skiljer sig tidsmässigt på ett upprörande sätt från vad som borde gälla i en modern rättsstat. Vilka restriktioner kan man vänta sig att skattebetalarna skall ålägga sig själva, när staten handlar på detta sätt? Vilka förebråelser kan man emotse? I det betänkande som vi nu debatterar behandlas regeringens proposition nr 46. I propositionen lägger regeringen fram förslag till en ny skatteskala för 1989. Det gäller vissa förändringar i beskattningen för pensionärer, förändringar av reglerna för fyllnadsinbetalningar m.m. Förslagen innebär en märkvärdig omsvängning i förhållande till vad som kom fram under valrörelsen. Man lägger t.ex. fram förslag om en reducerad inkomstprövning av det kommunala bostadstillägget, KBT, för pensionärer. Det motiveras med önskemålet att stimulera personer över 65 år till fortsatt förvärvsarbete, och det är bra. Men när folkpartiet lade fram ett liknande förslag i valrörelsen, betecknade t.o.m. finansministern detta konstigt nog som idiotiskt. För pensionärer med inkomster mellan 70 000 och 90 000 kr. föreslår regeringen skattehöjningar på 535-1 287 kr. Ja, visst är det taktiskt att komma med sådana förslag nu! Men varför kunde man inte säga sanningen till pensionärerna före valrörelsen? Vi i folkpartiet gjorde det, och det är vi stolta över. Regeringens förslag till skatteskala innebär en sänkning av grundbeloppet i fråga om den statliga inkomstskatten från 20 > till 5 96 för beskattningsbara inkomster på 70 000-75 000 kr. och från 20 95 till 17 96 för inkomster över 75 000 kr. Något förslag om inflationsskydd i skatteskalan finns inte. En konsekvens av detta blir att betydande grupper kommer att få höjd marginalskatt. Ungefär 250 000 inkomsttagare med inkomster omkring den s.k. brytpunkten kommer vid en löneökning på 7 20 att hamna i ett högre inkomstskikt. Dessa inkomsttagare har i år en marginalskatt på 50 20. Nästa år höjs denna till 61 96. Det torde vara en klen tröst för dessa människor att de utan den 3-procentiga sänkningen skulle ha fått 64 26 marginalskatt. — Prot. 1988/89:45 En liknande effekt skapas för de ca 50 000 inkomsttagare som i år har 14 december 1988 ungefär 200 000 kr. i taxerad inkomst. Med en 7-procentig löneökning Jojo ee skjutsas dessa upp i nästa skatteintervall, och marginalskatten stiger från Dessa konsekvenser har finansministern inte ens brytt sig om att beskriva. Därför blir det naturligtvis mycket svårt att ta hänsyn till skattesänkningen i avtalsförhandlingarna. Folkpartiet lade redan i januari fram förslag om 1989 års skatter. Vi föreslog att inkomstskatten skulle sänkas med 4 procentenheter för alla inkomster över 70 000 kr. Vi ville finansiera detta genom en minskning av grundavdraget med 1 000 kr. Dessutom föreslog vi att det automatiska inflationsskyddet skulle återinföras. Vi återkommer nu med samma yrkanden, men med ett undantag. Vi har nämligen reviderat vår uppfattning vad gäller grundavdraget, något som torde vara ganska känt vid det här laget. Ingen får alltså höjd skatt. Eftersom vi också föreslår att inflationsskyddet återinförs, ökar möjligheterna för parterna i avtalsförhandlingarna när det gäller att ta hänsyn till skattesänkningen. Vidare behöver man inte spekulera i kommande prisökningar. Vi tycker att det är beklagligt att våra förslag avvisades tidigare. I propositionen finns det tre förslag som särskilt berör pensionärernas beskattning. Det första förslaget innebär att det extra avdraget för pensionärer trappas av med en enhetlig procentsats som är så avpassad att avdraget för ensamstående helt faller bort, om den taxerade inkomsten överstiger 85 000 kr. Avsikten är att dämpa de marginaleffekter som i dag vid vissa inkomster kan överstiga 100 96 samt att undvika att extra avdrag utgår i, som det heter, så höga inkomstlägen att det framstår som stötande. Båda dessa effekter uppnås med regeringens förslag, men till priset av den mycket kraftiga skattehöjning som jag tidigare talade om. Vi i folkpartiet kan inte acceptera de föreslagna skattehöjningarna. Vi är fullt medvetna om att frågan är besvärlig. Men med tanke på det omfattande arbete som nu pågår menar vi att nuvarande ordning får gälla fram till dess att ett bättre förslag läggs fram. Samtliga partier med undantag av socialdemokraterna har sedermera intagit samma ståndpunkt, och det är glädjande. Det andra förslaget som berör pensionärerna gäller det extra avdragets avtrappning i förhållande till förmögenhet. Nuvarande regler har länge uppfattats som synnerligen stötande. Först och främst har ju pensionärer en särskild förmögenhetsskatt vid en förmögenhet som vida understiger den förmögenhetsgräns som gäller för andra medborgare. Normalt blir det ju ingen förmögenhetsskatt på förmögenheter upp till 400 000 kr. Men pensionärerna får vidkännas en särskild avtrappning av det extra avdraget redan vid ett sparbelopp på 90 000 kr. Dessa stötande regler gör att det kan uppstå marginaleffekter på 200 96 eller mer. Ett exempel på hur reglerna direkt uppmuntrar till förmögenhetsminskning när det gäller pensionärerna finns också i propositionen. Detta står naturligtvis i bjärt kontrast till önskemålet att i stället uppmuntra till sparande. 15 Vi i folkpartiet har krävt att den avtrappning som sker av det extra avdraget i förhållande till förmögenhet helt skall avskaffas. På det sättet skulle pensionärer komma att bli likställda med andra inkomsttagare vad avser skatten på sparbelopp. Men när det gäller detta yrkande har vi bara uppnått en halv seger, i och med att det boende som motsvarar en nettoförmögenhet på upp till 400 000 kr. kommer att undantas vid beräkningen av det extra avdraget. Samma sak gäller för beräkningen av det kommunala bostadstillägget, och det gör inte saken sämre. Det tredje förslaget som berör pensionärerna innebär en förändring av inkomstprövningen av det kommunala bostadstillägget. Regeringen föreslår att KBT inte skall reduceras för de ålderspensionärer som har arbetsinkomster. Avsikten är att uppmuntra även personer över 65 år till fortsatt förvärvsarbete genom att marginaleffekten minskas från över 90 9c till ca 60 Fo. Som jag tidigare sagt noterar vi med viss förvåning den här snabba omsvängningen i regeringens politik. Nu föreslår ju finansministern samma saker som folkpartiet framförde under valrörelsen men som av socialdemokraterna betecknades som social nedrustning och som idiotiska. Vi accepterar naturligtvis regeringens förslag, men vi har två invändningar. För det första bör en reducering av KBT inte heller ske i förhållande till inkomst av rörelse eller jordbruk. För det andra bör även pensionärer som inte har KBT uppmuntras till att fortsätta att arbeta, om de nu har lust att göra det. Vi föreslår därför ett särskilt förvärvsavdrag för pensionärer på 10 000 kr. I propositionen behandlas också den specialregel som infördes 1984 för personer som arbetar inom byggnadsoch anläggningsbranschen. Vi anser, som vi tidigare har sagt, att undantagen inte bör begränsas till dessa branscher utan att även andra yrkeskategorier skall komma i fråga. För några år sedan höjdes uttaget av preliminär B-skatt från 100 till 120 96 av den slutliga skatten året före inkomståret. Folkpartiet föreslog då att uttaget skulle begränsas till 110 26 av den slutliga skatten, och vi står kvar vid detta yrkande. Här har regeringen genom ett överuttag skapat en mycket olycklig situation. Det finns egentligen inte något motiv för att höja preliminäruttaget med 10 96 årligen. En normal real tillväxt på ett par procent kombinerad med inflationen i vår omvärld och som vi strävar mot skulle motivera en höjning med ca 5 9 årligen, och det är vad folkpartiet kräver. Det gäller även för juridiska personer. Den ordning som regeringen föreslår innebär att preliminärdeklarationer används i mycket hög grad. Detta kommer i stället för att öka överensstämmelsen mellan preliminäruttag och slutlig skatt att försämra denna överensstämmelse. Regeringen föreslår tre förändringar av avgiften på fyllnadsinbetalningar som alla innebär kraftiga höjningar. Det mest anmärkningsvärda förslaget gäller införandet av en avgift på 2 Jo på fyllnadsinbetalningar större än 20 000 kr. som görs mellan den 18 januari och den 30 april året efter inkomståret. Detta innebär att skattskyldiga belastas med en avgift även om de inte har erhållit kontrolluppgifter. För att Prot. 1988/89:45 undvika avgiften måste man alltså löpande under inkomståret föra egna 14 december 1988 anteckningar och räkna ut sin skatt. en SEN Folkpartiet går emot alla dessa höjningar. Den långsiktiga skattepolitiken har vi från folkpartiets sida med avsikt avstått från att gå in på i den motion som vi har väckt med anledning av propositionen. Det normala är att partierna presenterar sina förslag i det avseendet under den allmänna motionstiden, och vi kommer också att göra detta. Det förslag som nu valsar runt, det s.k. Kjell-Olof Feldtska förslaget, har avgörande och bärande principer som har mycket stor likhet med förslag från folkpartiet. Det gäller t.ex. en så viktig sak som de enhetliga skattesatserna för olika inkomstslag som starkt kommer att försvåra skatteflykt. Folkpartiet kommer att positivt pröva dessa förslag. Det innebär inte att vi kommer att godta dem i det skick som de föreligger, men vi skall alltså positivt gå in i arbetet på att skapa ett nytt skattesystem, eftersom det är så oerhört viktigt för Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som folkpartiet har varit med om att avge och i övrigt till hemställan i betänkandet.

Herr talman! I dag är det den 14 december. I dag skall vi fatta beslut om 1989 års skatter. På dryga två julveckor skall riksskatteverket ta fram nya skatteskalor och berörda bslutsfattare och bokförare sätta sig in i konsekvenserna. Beslut om jämkning kan behöva justeras på de lokala skattemyndigheterna, och riksförsäkringsverket torde få ompröva redan beslutat skatteavdrag från enskilda pensionärer — detta på grund av att regeringen inte kunnat åstadkomma något förslag förrän nu i höst efter valet. Med tanke på regeringens senaste skattesänkarambitioner, framstår denna fördröjning som än mer anmärkningsvärd. Herr talman! Det här beslutet borde ha fattats i våras på förslag av regeringen i 1988 års budgetproposition. Då hade någon möjlighet till påverkan på årets löneavtal kunnat skönjas. Skattepolitik och lönerörelse har inte haft någon som helst chans till samordning. I stället har vi under 1988 fått uppleva nya kraftiga lönehöjningar, vilket gör att lönerörelsen nu riskerar att hamna på nivåer som inte är samhällsekonomiskt försvarbara. Regeringen har i sin proposition om skatter för 1989 föreslagit en skattesänkning på 3 20 för beskattningsbara inkomster över 75 000 kr. förutom en kraftigare sänkning på inkomster mellan 70 000 och 75 000 kr. För centerpartiets del vill vi klart deklarera att en sänkning av marginalskatterna är nödvändig, och vi ställer oss bakom regeringens förslag, som i princip sammanfaller med centerns, bortsett från en viktig del, den fördelningspolitiska. En isolerad sänkning av marginalskatterna för inkomsttagare med mer än 70 000 kr. i beskattningsbar inkomst ger höginkomsttagare skattesänkning medan låginkomsttagare inte får några sänkningar alls. På det viset skapas inflationsdrivande spänningar i ekonomin som kommer att försvåra lönerörelsen. 17 Deltidslöner står i relation till heltidslöner, och om vi tar ett yrkesområde som vårdområdet, där många kvinnor arbetar deltid, kommer krav från dessa deltidsarbetande att ställas utifrån orättvist fördelade skattesänkningar. Det påverkar heltidslönerna. Vi skall också komma ihåg att deltidsarbetande har lika långa och dyra arbetsresor som de som arbetar heltid, dvs. de betalar procentuellt mer för att förvärva sina inkomster än de heltidsarbetande. Herr talman! Centerpartiet anser därför att regeringens skatteförslag måste kompletteras med fördelningspolitiska åtgärder som inte påverkar relationerna mellan olika löntagargrupper, just för att undvika nya kompensationskrav. Därför har vi i centerpartiet föreslagit en skattereduktion på 1 000 kr. lika för alla. Vi har finansierat detta med höjda råvaruskatter på olja, kol och uran. Dessa höjningar måste naturligtvis göras av energioch miljöskäl. Eftersom sådana här skatter redan i dag används för finansiering av olika utgifter är det också helt riktigt att använda dem till att sänka skatten på arbete för alla. Jag är förundrad över socialdemokraternas argumentation i betänkandet, där ni fastslår att exakt 3 90 sänkning är lagom för att inte fördelningspolitiska spänningar skall uppstå. Det är verkligen träffsäkerhet, skall jag säga. Helt plötsligt anser regeringen att det är rättvist att sänka skatterna enbart för höginkomsttagarna. Det är ju i och för sig en viktig upplysning för det svenska folket, speciellt med tanke på den kommande skattereformen. För oss i centerpartiet är det inte förvånande, eftersom en rättvis fördelning lyst med sin frånvaro under de sex senaste åren! Detta bekräftades också i årets valresultat. När det gäller inflationsskydd av skatteskalorna har vi från centerpartiet ansett att det kan vänta till skattereformen. Vi anser att det är viktigare att sänka marginalskatterna varje år fram till dess, vilket kommer att underlätta reformen. Sänkta marginalskatter leder i sig till en viss kompensation för inflationen genom lägre trappsteg. I det här betänkandet har även behandlats skattepolitikens inriktning, som är av allra största betydelse inför den kommande skattereformen och därmed på längre sikt. Skattepolitik skulle inte behövas om det inte var för statens behov av inkomster för att finansiera nödvändiga delar i det svenska samhället som försvar, polis, rättsväsende, miljövård, skola, äldreomsorg och vård av sjuka. Skattepolitik är inte bara att sänka skatter, som vissa tycks anse. Det är att finna en avvägning mellan skatteuttag och offentlig sektor, så att nyss nämnda viktiga delar kan tillgodoses utan att inkomstskattesystemet snedvrider samhällsekonomin på det sätt som sker i dag. Vi i centerpartiet anser att skatterna skall stimulera arbete, hushållning och en god miljö. Därför skall skatten på arbete minska, skatten på ändliga naturresurser öka och avgifter på miljöstörande verksamhet införas. Skattesystemet skall stimulera till sparande i stället för till lån. Skattesystemet måste innebära skatt efter bärkraft, dvs. en rättvis fördelning som inte leder till kompensationstänkande. Först då kan skattepolitiken medverka till en stabil kostnadsutveckling i Sverige. Jag kan inte låta bli att kommentera en del av de andra partiernas synpunkter på skattesänkningar. Moderaterna talar om att sänka marginal skatten ner till 30 Jo genom att slopa statsskatten, och det är ju precis i linje Prot. 1988/89:45 med regeringens aviserade förslag. Men detta är inte möjligt i dag med tanke 14 december 1988 på att den genomsnittliga kommunalskatten ligger på över 30,5 20 och att Jiro mom a vissa kommuner snart är uppe i 34 26 kommunalskatt. Förslaget måste innebära att moderaterna och socialdemokraterna har lösningen till en skattereform som gör att kommunalskatterna kommer ner till 30 96 för i princip alla. Det skall bli intressant att höra Bo Lundgren och Anita Johansson utveckla tankarna kring den reformen. Det kanske t.o.m. är så att ni och era partier ställer upp på centerns krav om en kraftig kommunalskatteutjämning? Vid vårriksdagen framhöll centerpartiet att det största skattehotet för 1989 var hotet om höjda kommunalskatter. Enligt vår mening borde regeringen, helst i våras och senast under sommaren, ha tagit kontakt med de kommunala företrädarna för en diskussion om konkreta åtgärder för att undvika kommunalskattehöjningar 1989. Kommuner och landsting tänjer nu sin ekonomi till det yttersta. Många höjer sin skatt. Det drabbar särskilt lågoch mellaninkomstgrupperna. Kommunalskatten är den tyngsta skatten för praktiskt taget alla inkomsttagare, men särskilt för de människor som i regeringens förslag inte skall få någon skattesänkning. Det innebär att många får höjd marginalskatt och höjd totalskatt, framför allt låginkomsttagare, småföretagare och deltidsarbetare med inkomster under 83 000 kr. Därmed framstår centerns föreslagna skattereduktion för alla som en nödvändighet, om fördelningspolitiska spänningar skall kunna undvikas. Den kommunala skatteutjämningen kommer att i det framtida skattesystemet bli än mer betydelsefull. En viktig målsättning är att för 1990 och 1991 genomföra en skatteomläggning, där fortsatta marginalskattesänkningar kombineras med fördelningspolitiska åtgärder, som en förstärkt kommunalskatteutjämning och differentiering av momsen i form av sänkt skatt på vardagsmat. Jag tänker i dag avstå från att avkräva det regerande partiet mera specificerade uttalanden när det gäller den kommande skattereformen, även om det kliar i fingrarna. Regeringen har ju helt plötsligt brustit ut i rena skattekonvulsioner trots ett pågående utredningsarbete. Det gör ju att debatten måste föras även utanför utredningarna. Nu tänker jag emellertid invänta ett lämpligare tillfälle. Med denna inledning vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 7, som centerpartiet har undertecknat. Regeringens proposition innehåller också förslag om ändrade krav vid fyllnadsinbetalningar och något uppmjukade krav när det gäller preliminär B-skatt. Fyllnadsinbetalningar är inte till för att skatteplanera, utan för att en viss osäkerhet kan finnas i fråga om inkomstutfall och vinstutfall. Regeringens förslag medger fyllnadsinbetalningar upp till 20 000 kr. utan avgift. Vid årsskiftet borde en översiktlig kontroll över utfallet kunna avgöra om nödvändiga fyllnadsinbetalningar kommer att överstiga 20 000 kr., och inbetalningar bör kunna göras som i princip eliminerar risken för den ökade avgiften. Vi har från centerpartiet därför accepterat den av regeringen föreslagna ändringen. När det gäller B-skatteuttaget har centerpartiet tidigare hävdat att det varit 19 rimligare att utgå från föregående års taxering. Vi kan nu konstatera att regeringen tar ett rejält steg åt vårt håll. Är det så att en B-skattebetalare tidigare fått betala för mycket i preliminär skatt, innebär det automatiskt att uttaget inte blir högre än föregående år, i vart fall inte högre än 110 96. Vi har därför i det här läget inte något eget yrkande som gäller denna del av propositionens förslag. Slutligen vill jag ta upp pensionärernas skatter och marginaleffekter. Jag tänker inte gå in i detalj när det gäller de olika förslagen, för det kommer Martin Olsson att göra i ett senare inlägg. Däremot vill jag lyfta fram en princip till debatt. De flesta tycks vara fixerade vid att vi i fortsättningen skall ha så låga grundpensioner att det extra avdraget behövs, och därmed skall vi även ha dessa besvärliga marginaleffekter. Man vill t.ex. att extrainkomster skall vara obeskattade. Det blir ju en ny marginaleffekt. Samtidigt som en pensionär blir av med det extra avdraget, förlorar han skattefriheten på en extrainkomst. Det enda sättet att lösa den här problematiken är att höja grundpensionen så att en pensionär kan betala skatt efter den ordinarie skatteskalan. Det är svårt att ge skattefrihet för vissa, utifrån ålder, oberoende av försörjningsbörda, när andra människor, med barn, måste utöka sin arbetstid, bl.a. på grund av höga skatter, för att få det att gå ihop. Socialdemokraterna hänvisar i betänkandet till inkomstskatteutredningen när det gäller att lösa frågan med de höga marginaleffekterna. Jag vill därför påminna om att en pensionsberedning pågår för att skapa ett bättre pensionssystem. Den här frågan måste klaras upp av dessa utredningar tillsammans för att problemet skall kunna lösas på bästa sätt. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som centerpartiet ställt sig bakom.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i det Bo Lundgren sade | senast. Det var just det som Bengt Westerberg ville klara ut när det gällde att bedöma skatteförslagen i valrörelsen. Det visar sig också att centerpartiets förslag egentligen är sämre för låginkomsttagare. Hälften av LO:s medlemmar bor i villa, tre fjärdedelar av barnfamiljerna bor i villa, och de drabbas kraftigt av dessa höjningar. Görel Thurdin nämnde vårdområdet och talade om att det var viktigt att sänka skatten på låga inkomster. Jag kan inte låta bli att ta ett exempel. Ta sjuksköterskan, hon är ovedersägligen att finna på vårdområdet, som har ca 10 000 kr. i månadslön. Om hon jobbar halvtid tjänar hon 60 000 kr. Räknar man ut hur mycket hon har kvar efter skatt, vid en arbetstid på ungefär 800 timmar, får man fram att hon tjänar 51 kr. i timmen. Men om man isolerar det andra halvåret, dvs. om hon helt plötsligt skulle börja arbeta på heltid — och vi vill ju ha ökade insatser för att klara vårdkrisen — då är det intressant att se vad resultatet blir efter skatt. Jo, då sjunker inkomsten per timme för denna sjuksköterska till drygt 39 kr. efter skatt. Stimulerar man människor att utföra ökade arbetsinsatser och löser man vårdkrisen på det här sättet? Men egentligen vill jag ta upp en annan sak i centerns politik. Ni har år efter år kört fram er matmoms. Frågan avlivades fullständigt, t.o.m. av er egen representant, vid utredningen i början av 80-talet. Sedan dess har ni kommit över på basmaten. Ni har inte kunnat definiera vad basmat innebär, men om de definitioner som jag hört talas om är riktiga så är det ett fullständigt tragiskt förslag för de låginkomsttagare som ni vill hjälpa. Det är ett förslag som slår i rakt motsatt riktning. I en reservation till detta betänkande kommer ni med ett nytt begrepp, vardagsmat. Snälla Görel Thurdin, tala om för oss: Vad är vardagsmat? För vilka varor vill ni sänka momsen? Hur avgränsar man området vardagsmat?

Herr talman! Det är tacknämligt att moderaterna ställer upp på kommunal skatteutjämning. Med tanke på att vi via statsbidrag har haft diverse orättvisa Jomfördelningar i landet är det ganska svårt att i dag avgöra skattenivån i kommunerna i förhållande till servicenivån. Det blir nog svårt att urskilja de olika delarna. Om man skall få en fördelningspolitiskt riktig skattereform måste man nog ta tag i kommunalskatten, och hävdar man att de flesta skall ha t.ex. 30 26 i skatteuttag får man naturligtvis gå in rätt kraftigt i katteutjämningssystemet. | Vårt finansieringsförslag för skattereduktionen har ett motiv som ingen nnan någonsin åberopar, och det är att vi vill genomföra skattereduktionen först och främst av energioch miljöpolitiska skäl. Eftersom vi använder lenna typ av skatter till olika utgifter redan i dag, är det naturligtvis inget fel tt använda dem till en skattereduktion. Det är nödvändigt att försöka stadkomma balans på avtalsmarknaden. Vi anser att denna balans förbätt 21 ras med skattereduktionen, och vi tänker hålla fast vid att det är så. Låt mig som exempel ta två inkomsttagare som bor i villa och som får 2 000 kr. Det täcker mer än väl den utgiftsökning som uppstår i samband med skattereduktionen. Jag har en känsla av att svenska folket i det senaste valet faktiskt deklarerade att miljöskälen skulle finnas i förgrunden när vi utformar olika förslag i riksdagen. Det har vi i centerpartiet utgått ifrån. Kjell Johansson vill helst ha proportionell beskattning, dvs. att alla skall ha kvar lika mycket efter skatt. Ja, om man slopar kravet på skatt efter bärkraft kan man naturligtvis ställa upp på det. Som vanligt blir vi häcklade för vår inställning till matmomsen. Det kan jag förstå — det är ju besvärande eftersom större delen av svenska folket anser att man skall sänka skatten på mat, dvs. sänka matmomsen. Oavsett om vi nu talar om basmat eller vardagsmat tror jag inte att svensken i gemen hakar upp sig på dessa uttryck. Den exakta gränsdragningen kan man göra när man har tagit ett principbeslut. Men de som inte vill genomföra ett förslag åberopar alltid byråkratiska skäl.

Herr talman! Nej, Görel Thurdin, jag sade inte att alla skulle ha lika 14 december 1988 | mycket betalt per timme. Men om Görel Thurdin och jag nu skulle Komma JT ÖroÖomcbamon för är oss för med att söka jobb inom sjukvården, så får vi jobb och blir lovade 51 kr. i timmen efter skatt om vi jobbar halvtid. Men så säger Görel Thurdin att hon kan tänka sig att göra en större arbetsinsats. Hon vill anstränga sig litet mer och tar heltid. Hur ser då den halva årsinkomsten ut isolerad? Vad blir lönen per timme efter skatt? Jo, 39 kr. Jag tror att Görel Thurdins intresse skulle svalna ganska rejält inför dessa förutsättningar. Så till frågan om den kommunala skatteutjämningen. Jag tänker inte göra någon affär av detta. Moderaterna, centerpartiet och folkpartiet har haft en gemensam reservation i finansutskottet år efter år om detta, så där är vi överens. Men till matmomsen, denna den centerpartistiska skattepolitikens egen galt Särimner, som uppstår i den ena skepnaden efter den andra. Nu är det fråga om vardagsmat. Men det handlar väl ändå om att bestämma för vilka varor man vill sänka momsen och för vilka man skall höja momsen, om man skall följa det centerpartistiska förslaget. När ni år efter år för fram denna fråga, är det då bara av populistiska skäl därför att svenska folket vill ha sänkt matmoms? Eller har ni någon gång satt er ner ens en halvtimme för att klura ut vilka varor som skall få sänkt moms och vilka som skall få höjd moms och vad barnfamiljerna eller t.ex. pensionärerna kommer att tjäna på detta? I så fall, Görel Thurdin, är sanningens minut här och nu. Tala om för svenska folket vad utfallet blir av er politik. Det är ju att lura pensionärer och andra, som har det knapert och kanske inte har så pass att de kan äta ordentligt, när ni år efter år går ut på detta sätt och säger att ni har en lösning som kan hjälpa dem, när ni i själva verket inte har det. Men har ni lösningen, så tala om det! Det måste göra er politik mycket attraktiv. Vi vill veta hur den ser ut.
Herr talman! Jag skall börja med att säga några ord om matmomsen. Jag kan förstå att det är besvärande att inte vilja sänka momsen på mat. Folkpartiet har ju en så internationell syn på andra frågor, men inom det här området tycks man över huvud taget inte vara påverkad av förhållandena i länder runt omkring oss. Jag kan nämna England som exempel. Om man frågar engelsmännen hur det skall bli, när de eventuellt inom ramen för EG skall ena sig om att införa moms på mat, går det kalla kårar längs ryggraden på dem. I England har man nämligen som princip att maten skall vara så billig som möjligt. Det är de facto så, att en låginkomsttagare betalar procentuellt mer för maten än en höginkomsttagare. Det måste vara på det sättet, för jag antar att låginkomsttagare inte skall behöva hålla sig bara till vardagsmat eller så att säga till den normala matkonsumtionen. Jag tycker faktiskt att de utfall som görs av folkpartiet endast är försök att spoliera någonting som partiet självt inte har ställt upp på tidigare och som man inte tänker ställa upp på. 23 Till Bo Lundgren vill jag säga att svenska folket faktiskt också sade att man kunde tänka sig höjd moms på vissa saker, t.ex. en del kapitalvaror, lyxvaror osv., för att momsen på mat skulle kunna sänkas. Därmed tycker jag att man har visat på en viss prioritering av det slag som Bo Lundgren efterlyser. Då det gäller finansieringen börjar jag bli tveksam när jag tänker på den kommande skattereformen. Jag har en känsla av att moderaterna inte kommer att ställa upp på någon finansiering av denna reform, som det låter i dag. Om den här reformen genomförs, höjs nämligen skatterna någon annanstans, och då blir det tveksamt hur vi skall kunna lösa frågan, eftersom det är så viktigt att sänka inkomstskatterna. Det är naturligtvis viktigt för den heltidsarbetande — som Kjell Johansson sade — att man sänker marginalskatten, för då blir skillnaden inte lika stor som i dag, om man jobbar färre antal timmar. Men skatt efter bärkraft måste ändå fortfarande vara det som gäller, och det är detta utgångsläge vi inom centerpartiet har. Jag nöjer mig med detta för ögonblicket.

Herr talman! I dag skall riksdagen utöva det svenska folkets urgamla rätt att sig självt beskatta. Det här att beskatta sig själv säger någonting om vad skatten är. Den är inte en pålaga från överheten, utan det rör sig om ett samfällt beslut för att gynna landet och oss själva. Genom att utöva denna rätt visar vi att vi förmår att se bortom det korta egenintresset. Hur skall vi nyttja den här rätten i dag? Ja, vi vet egentligen vilka resultaten blir. Vi diskuterar inte i dag i syfte att ändra ståndpunkt från första inlägg till sista replik, för när betänkandena är justerade ochj reservationerna avgivna, då finns också det reella röstresultatet. Är det någon idé att tala för visserligen öppna öron men låsta fingrar? Ja, det tror jag. Vi skall se debatten inte som den snabba vägen utan som de; enda vägen för att efter hand lyckas vrida debatt och tankar i nya banor. I debatten kan vi också sända några signaler om hur vpk vill sej morgondagens skattesystem. Vi i vpk vet vad vi vill, och vi känner andras strävanden. Men känner alla andra gränserna för vad vpk vill och kan] Kanske känner inte heller vi i vpk andras bevekelsegrunder så bra som v borde. I den meningen är debatten viktig, för besluten i skattefrågorna bör vila p; en bred bas, så att den absoluta merparten av de skattskyldiga acceptera principerna för beskattningen. Det här blev ett långt preludium. Men det är viktigt för mig själv, och kanske för någon annan, att påminna om tanken bakom debatten. Då kanskd vi kan tillåta oss att vara litet retoriska och polemiska, markera revir osv. men ändå behålla den goda kärnan i det offentliga samtalet. I det följande skall jag kommentera utskottets betänkande. Jag skall sörd det i tre block och göra det momentvis — mom. 1 skatteskalan, mom. skattepolitikens inriktning och mom. 3-11 pensionärernas os pali den. Detta med moment kommer mig att tänka på en bok som jag läste e gång, Hellers roman Moment 22. Handlingen utspelar sig under andra Prot. 1988/89:45 världskriget i en flygflottilj, där alla har en längtan att bli hemförlovade. Men 14 december 1988 enligt moment 22 kan enbart den som är sinnessvag bli hemförlovad. — Jforomuckason för år Eftersom kriget är vansinnigt måste alla som vill hem vara friska, och enligt moment 22 måste de således stanna i tjänst. Det är ju en absurd historia, som strider mot gängse logik. Det tycks mig emellertid som om det i dagens skattedebatt håller på att etableras ett nytt moment 22. Det sägs helt riktigt i propositionen — och detta är den bakomliggande tanken i propositionen — att det är viktigt att hålla nere inflationen. Det vill man klara genom att begränsa löneökningarna, och detta i sin tur vill man ordna genom att begränsa statens inkomster, dvs. sänka skatten. Jag menar att det här resonemanget haltar. Först och främst orsakas inflationen inte av stora löneökningar. I Svenska Dagbladet för i går kan vi läsa en genomgång som konsumentverket har gjort. Den visar att prisökningen har varit mycket snabbare än löneökningen. Stora lönehöjningar är snarast en följd av inflationen, men diskussionen om vad som kom först — hönan eller ägget — är egentligen en finanspolitisk debatt, och den skall vi inte föra i dag. Vi kan inte lösa det problemet nu, men jag vill peka på att sambandet mellan löneökning och inflation åtminstone är dubbelsidigt och inte så ensidigt som man gör det till i propositionen. Man vill ha lägre lönekrav i ett läge när industrin gör vinster som aldrig förr, när samhällets service urholkas, när hushållen har mindre pengar att röra sig med 1988 än vad de hade 1978 — det sades från konsumentverket i går i Svenska Dagbladet. Då vittnar det enligt min mening inte om någon större fantasi att dra till med en sänkning av den statliga skatten. Det vittnar om att man hemfaller åt nyliberalism, och det finns andra recept. Vpk har skrivit ut några. TCO-ekonomerna har flera gånger denna höst påpekat att en enkel åtgärd är att dra in en del av industrins övervinster. Storföretagen hade 60 miljarder kronor i vinst förra året, 25 20 plus. TCO-ekonomerna kunde räkna ut att det skulle gå att ta in 15 90 på rörelsekapitalet — 20 miljarder kronor. Så skulle man kunna göra. Då skulle man i och för sig beskära löneutrymmet något, men pengarna kunde satsas på sociala sektorer eller möjligen på någon typ av skattelättnad som ger mest åt dem som behöver det bäst, de breda grupperna. Sådana skattelättnader borde genomföras först och främst på det kommunala skatteområdet, för det är kommunalskatten som är drygast för normalinkomsttagarna. Även en kommunalskattesänkning innebär ju en minskning av marginalskatten, om man a priori vill ha detta. Effekten blir denna. Man skulle också kunna genomföra skattelättnader alternativt i form av en allmän eller en riktad skattereduktion, möjligen i form av procentuella minskningar av skatteuttaget i normala inkomstskikt. Detta senare alternativ har vpk föreslagit i motion Sk21. Vi anser inte att detta är det enda rätta, för det finns alltid flera godtagbara alternativ i politiken — det är inte fråga om svart eller vitt. Vi har föreslagit det därför att det skulle kunna vara en kompromiss mellan det bästa och det möjliga. Men enligt det beslut som kommer att fattas i dag gör riksdagen tvärtom — sänker skatten mest för dem som tjänar mest, alltså för dem som behöver det minst. Vi har i vår motion 25 Sk21 beskrivit hur detta faktiskt kan leda till högre lönekrav än om riksdag och regering inte hade gjort någonting alls. Att vår argumentering i det stycket är etablerad visas av det enkla faktum att den socialdemokratiska utskottsargumenteringen på s. 23 i betänkandet sammanfaller med vår argumentering. Men där gäller det för utskottsmajoriteten att avvisa krav på större marginalskattesänkningar från moderaterna och folkpartiet. De negativa konsekvenser som följer av 4 96 sänkning lär i alla fall i någon mån följa också av 3 76 sänkning. För inte har väl SAP upptäckt något slags gyllene snitt inom skattevärlden på 3 90? Det kan låta krångligt att en skattesänkning kan vålla skada i avtalsrörelsen. Men det är egentligen ganska enkelt, t.o.m. mycket enkelt. Jag skall ta ett exempel. Om två bröder, en storebror och en lillebror, får olika mycket i veckopeng — som de ju brukar få — så accepterar de det. En lillebror på fem år kan få 15 kr. och storebror på åtta kan få 30 kr. Så säger ordningssamme pappa att de skall lägga litet i grisen. Lillebror lägger 10 96 och storebror måste lägga 20 90 — alltså lillebror var tionde krona och storebror var femte krona. Då knorrar storebror naturligtvis och blir väldigt sur, men han ser snart att han får 24 kr. över, medan lillebror bara får 13:50. Barn hänger inte upp sig på procent utan på vad de kan köpa i godisaffären, och snart ser storebror att han kan gå på kvartersbion för en femma och ändå har rejält över till godis. Lillebror däremot får inte ens en tia över efter betald bio. Och lördagspåsen kostar en tia. Om så den snälle pappan blir ännu snällare och säger att grisen är mätt och bara behöver en tredjedel i sparande, behöver lillebror bara ge 50 öre och storebror bara 2 kr. Det betyder en ”skattesänkning” med två tredjedelar — ”rättvist” till bägge. Då får storebror en sparsänkning på fyra gånger så mycket som lillebror. I de vuxnas värld kallas sådant en marginalskattesänkning med 3 26. Med besluten under mom. 1 får en inkomsttagare med dubbelt så stor inkomst en fyra gånger så stor skattelättnad, och den som tjänar fyra gånger mer får en skattelättnad som är tio gånger så stor. Lillebror i mitt exempel kan ingen nationalekonomi, han kan inte ens räkna procent, men han kan räkna ut att han fortfarande inte kan köpa godispåsen för en tia, och han kan se att storebror nu köper ännu större påsar till sig själv. Då blir lillebror ledsen, sedan blir han arg, och sedan kräver han höjd veckopeng. Små människor är som stora människor, fast mindre. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 4 under mom. 1. Jag vet att det yrkandet kommer att falla, och jag vill därför redan nu deklarera att vpk-gruppen därefter avser att stödja reservation nr 3 från centern under samma moment. Under mom. 2 behandlar utskottet yrkanden från moderaterna, centern och miljöpartiet angående skattepolitiken i stort. Vpk har inte framställt några sådana yrkanden, då vi menar att de här frågorna bättre kan hanteras inom ramen för den allmänna motionstiden och inom de skattepolitiska utredningarna. Dessutom är de redan behandlade i våras. Vi kommer därför inte att stödja dessa motioner, och vår argumentering ansluter nära till utskottets skrivning på s. 23 och 24 i betänkandet. Prot. 1988/89:45 Vi har dock synpunkter på den allmänna skattepolitiken, och vi har 14 december 1988 redovisat dem. Jag skall inte här gå in på detaljerna, men jag noterar attidag Trodde a ligger reservation nr 7 från centern angående skattepolitiken betydligt närmare vpk:s positioner än vad vi kan finna hos vår storebror eller kusin inom arbetarrörelsen. Det är närmare för oss till centern än till SAP. Det är något märkligt att det är så från min horisont, och det beror tyvärr inte på brister i mitt synfält. För några veckor sedan kunde vi bevittna en supershow, där finansminister Feldt slog undan benen på den nyliberala oppositionen i skattefrågan genom att i praktiken ansluta sig till den. I dag har vi hört Kjell Johansson vidimera att så är fallet. Industrins och finansvärldens representanter har varit positiva. Deras reaktioner kan bäst sammanfattas med en fras från en annan supershow: Det är otroligt, men bra. I den första delen instämmer jag gärna, men jag förhåller mig tveksam till om det är så bra. Statsministern har visserligen sagt att det är ljusår mellan Feldts paket och Westerbergs idéer, och då är det väl det, men det sägs också ibland att universum kanske är krökt. Själv är jag mer benägen för kommentaren: Får en bofink se ut precis hur som helst? Och är allting som sägs vara socialdemokratiskt verkligen socialdemokratiskt? På presskonferensen frågade man Stig Malm om han hade gett upp sitt motstånd mot marginalskattesänkningar. Malm svarade: Det här är ingen marginalskattesänkning, det är en skatteomläggning. Man må tro människor på deras ord, och det är sant att i det dokument som partistyrelsen antog kan man finna positiva element. Men jag tror att det är svårt att i längden tjäna Gud så att man ställer sig in hos den onde. Och det ryms många tolkningar av den s.k. bomben i det antagna dokumentet. Det finns en variant på den tredje vägens skattepolitik som leder åt olika håll för olika grupper, till himlen för vissa och nedåt för andra. Hittills är det mestadels kapitalförvaltarna som har haft anledning att glädjas. Så visst rymmer skattebomben en fördelningspolitisk sprängkraft när man en passant talar om momshöjningar och sorgfälligt undviker att tala om kommunalskatterna. Det här med momshöjningar är något av akilleshälen i ett nytt skattesystem. I andra länder med lägre skatteuttag kan man tämligen lätt kompensera sänkt skatt på arbete med t.ex. ökad indirekt beskattning, men i vårt land har vi redan en hög moms. Då får man gå till andra skattebaser och källor. Men visst skall vi i vpk vara med och diskutera bomben och försöka desarmera en del av dess hotande beståndsdelar. Vi kan gärna sända signaler om att vi på ett konstruktivt sätt kan diskutera skattepolitik. Viskallinte bara säga nej, nej. Alla måste ju hälsa förenklingar med tillfredsställelse. Vi vill inom RINK och KIS tala om en verklig beskattning av kapitaltillväxt och en differentierad moms. Det som går i nästan hela EG bör ju även kunna gå i Sverige. Vi har inget emot sänkt skatt på arbetsinkomster, tvärtom. Och personligen upplever jag beslutet om att snabbutreda en real kapitalbeskattning som mycket spännande. Om sedan utredningen om företagsskatter kan konstru 2 era ett system som ger samma effektiva skatteuttag för stora som för små företag, så är det utmärkt. Men återigen måste Kjell-Olof Feldt liksom hela socialdemokratin börja fundera över med vem det nya skattesystemet skall genomföras. Skall SAP gå i armkrok med folkpartiet och moderaterna som tre glada pepparkaksgubbar? Då måste man nog lämna inte bara grisen utan en rad principer och ideal hemma vid spisen. Det finns ett annat läger som kan skönjas redan i dag, och det är den skattepolitiska inriktning som alltjämt ser skattepolitiken ur ett fördelningspolitiskt perspektiv. Jag tänker då på vpk men också på centern och miljöpartiet. Man skall inte räkna i andras portmonnäer, men jag misstänker att betydande delar av det socialdemokratiska partiet också vill se skattepolitiken i ett fördelningsperspektiv. Men då gäller det att välja sida. Höger eller vänster? Att välja sida betyder inte att sluta tala med andra intressenter. Jag menar att vi bör sträva efter ett skattesystem med bredaste möjliga acceptans, men grunden kan inte få byggas på nyliberalism och vise män från Chicago. Angående pensionärerna — mom. 3-11 — har utskottet gjort väsentliga förbättringar i propositionen i vad gäller extra avdrag och KBT-reducering på grund av förmögenhet som härrör från det egna boendet. Det är bra, för det har varit orimligt att tro att väggar och tak kan spela någon praktisk roll för det dagliga uppehället. Det kan det bara göra om man bor i ett pepparkakshus, men det gör inga människor. I andra avseenden skall jag erkänna att utskottet har lyckats sämre. Det gäller t.ex. frågan om avtrappningsreglerna och marginaleffekterna för pensionärerna. Jag tycker inte att nuvarande system är bra. Å andra sidan var regeringens förslag inte heller bra. Särskilt stötande blev den föreslagna skattehöjningen, när vi visste att de välbeställda höginkomsttagarna skulle få väldigt stora skattesänkningar. Den här frågan har likt en pingpongboll turnerat mellan riksdag och regering i flera omgångar. Jag tror att om regeringssidan hade argumenterat tydligare för sina ståndpunkter och mål i propositionen och sedan i utskottet snabbare och mer förutsättningslöst hanterat frågan och inte hoppats på att få med sig miljöpartiet, så hade utskottet kunnat komma fram till bättre resultat. Det vi inte lyckades med den här gången får vi anledning att återkomma till. I dagsläget kan vi dock notera att inga pensionärer får någon skattehöjning genom riksdagsbeslut som tas i dag. I reservation 13 från bl.a. centern angående mom. 6 finns också en uppslagsände beträffande höjd pension som vi i vpk avser att stödja i kommande votering. Slutligen angående propositionens syfte att stimulera fler pensionärer till yrkesverksamhet: Vpk har inte motsatt sig att man tar bort reduceringen av KBT för inkomst av tjänst. Men vi har å andra sidan litet svårt att förstå hur detta i någon högre grad skall kunna leda till åsyftat resultat. Det är ju främst gruppen äldre äldre som har KBT. Och den gruppen — oftast kvinnor med ringa bakgrund på arbetsmarknaden — tror jag har begränsad vilja och möjlighet att söka sig ut på den s.k. marknaden. Viivpk har motionerat om ett tjänsteavdrag på 10 000 kr. för pensionärer. Prot. 1988/89:45 Vi tror att det skulle vara en kraftig stimulansfaktor för angivet ändamål, och 14 december 1988 det skulle dessutom mildra vissa marginaleffekter. Vi har dock inte fått något. = Jo Öioooodomn för är större gehör i utskottet för detta förslag utan snarast kritik för de fördelningspolitiska aspekterna. Jag erkänner att det finns nackdelar med vpk-förslaget men menar att fördelarna uppväger dessa. Jag inser dock att det inte finns acceptans för denna variant och kan bara konstatera att vi får återkomma till utskottet med mer slipade argument i frågan. Med detta yrkar jag bifall till reservation 12 avseende mom. 5. Samtidigt vill jag, herr talman, deklarera att jag inte avser att driva frågan till votering. Vi måste enligt min mening skapa ett skattesystem som tar fasta på en paroll som jag har stulit från ett politiskt parti i Norge, nämligen: Del godene. Fritt översatt till våra förhållanden skulle det betyda: Dela det goda. Det är därför vi har skatter. Men om vi skall kunna dela det goda, då måste också skatt tas ut efter bärkraft. Det skulle vi ha kunnat göra, om majoriteten hade handlat på ett annat sätt än den gör i dag.

Herr talman! Jag vet, Lars Bäckström, att nyliberalerna inte på något sätt är nöjda med folkpartiets förslag. Inte heller tror jag att de är nöjda med det förslag som Kjell-Olof Feldt nu har lagt fram. Genomförs det senare förslaget kommer Sverige fortfarande att ligga högt i den internationella ligan vad gäller skattetryck och t.o.m. inkomstskatter. Även om Lars Bäckströms utläggning om förhandlingarna med barnen inte helt överensstämmer med de erfarenheter som jag själv har gjort i samma situation, vill jag ändå ge honom en eloge för att han försöker föra ned samtalet till gripbar nivå.

Herr talman! Låt mig först anmäla att jag har en annan mening än Bo Lundgren i fråga om rösträkning. Har man inte tid att tillgripa rösträkning ens vid de samlade voteringstillfällena här, då är det illa beställt. En del av resultaten av voteringarna i miljövårdsfrågorna var faktiskt riktigt intressanta. Det var en väl använd timme, och jag kan inte utlova passivitet i det avseendet. Så åter till de zoologiska trädgårdarna, där det inte bara finns djur utan kanske också tomtar. Jag skulle gärna prata om dem, om jag trodde att de gick till rätt personer. Men i fråga om inkomstskattens skalor verkar det som om tomtarna koncentrerar sig på ganska högavlönade personer, oss riksdagsledamöter och kanske ytterligare någon bråkdel av svenska folket. Den satsning som nu görs med sänkta marginalskatter kommer framför allt att gynna de högavlönade. För att man skall tjäna mer än 4 000 kr. på reformen måste ens årsinkomst uppgå till 200 000 kr. eller mer. Miljöpartiet de gröna har en annan syn på saken. Vi anser att ett kraftigt förhöjt grundavdrag är en mer angelägen reform. En rimlig satsning på de svagaste grupperna i samhället skulle vara ett grundavdrag på 31 000 kr. samt en skatt på 50 96 i skiktet upp till 150 000 kr. Den skattesatsen är så avpassad att det inte blir någon skattehöjning i skiktet upp till 85 000 kr. i årsinkomst. Den av regeringen föreslagna och av utskottet stödda minskningen av marginalskatten är en dyr reform. Den kostar 6,6 miljarder kronor. Man frågar sig hur en socialdemokratisk finansminister kan lägga fram ett sådant förslag. Om avsikten varit att få med moderater och folkpartister på denna linje, så har det faktiskt inte lyckats. De vill gå ännu längre i ojämlikhetens riktning. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på utskottets hemställan i mom. 1 och 2 samt på reservationerna 1 och 2 men bifall till i första hand reservation § Även för folkpensionärernas del är miljöpartiet de gröna mest inriktat på att få fram en låglöneprofil. Tyvärr var vi inte med vid förra riksmötet, då det fattades beslut om att satsa på en extra höjning av basbeloppet snarare än att satsa på höjd folkpension och pensionstillskott. Vi anser fortfarande att pensionärerna borde få en 2-procentig höjning av grundpensionen. Det är vårt minimikrav, och det kostar ungefär 1,3 miljarder. Enligt vår mening är det inte tillräckligt att ge pensionärer chansen att extraknäcka med bra förmåner. Många gamla i just de grupper det gäller är slitna och vill helt enkelt inte längre ägna sig åt lönearbete. Varför skulle de tvingas till det och tillhöra en framtida underklass av icke-arbetande pensionärer? Det är människors fulla rätt att efter uppnådd pensionsålder inte ägna sig åt lönearbete. Jag yrkar bifall till reservation 13 i mom. 6 samtidigt som jag beklagar att reservationen endast stöds av centern och oss. Om den hade haft utsikt att få majoritet, skulle jag också ha varit beredd att ge mitt stöd åt de i och för sig bättre avtrappningsregler som socialdemokraterna föreslår, dvs. reservation 9 i mom. 13. Som det nu är yrkar jag bifall till utskottets hemställan i detta moment. Jag noterar med tillfredsställelse att förmögenhetsprövningen för det extra avdraget för folkpensionärer enligt utskottet nu inte inkluderar förmögenhet Prot. 1988/89:45 som är bunden i boende upp till en gräns av 400 000 kr. Samma regel kommer 14 december 1988 också att tillämpas för den prövning av förmögenhet som görsisambandmed = I roommmbomn far år ansökan om kommunalt bostadstillägg. Hemställans mom. 8 och 11 innebär alltså väsentliga förbättringar jämfört med regeringens ursprungliga proposition. När det gäller avgiften på fyllnadsinbetalningar av preliminär B-skatt som inte gjorts före den 19 januari men före den 30 april, vill jag säga att vi i stort sett går på utskottets linje. Dock följer vi riksskatteverkets linje i fråga om storleken av det fribelopp, 10 000 kr., för vilket ingen avgift behöver betalas. Jag yrkar bifall till reservation 19 i mom. 14 och yrkar samtidigt avslag på reservation 18 samt hemställan i detta moment. Att Kjell Johansson beklagar att detta innebär att näringsidkare måste hålla reda på sin bokföring är på något sätt en avslöjande reaktion från näringslivet.

Herr talman! Först några ord om ”det avslöjande” från min sida om näringsidkare. Det är ju så att straffavgifterna inte bara gäller näringsidkare utan hela svenska folket. Men även för näringsidkaren är det svårt, för att inte säga omöjligt, att ta fram resultat på det sätt som förutsätts för att man skall slippa straffavgift. Att alla skulle ha ett färdigt bokslut och en färdig deklaration före den 18 januari är ju fullständigt orimligt, det borde faktiskt 31 Gösta Lyngå begripa. Ni ville höja grundavdraget till 31 000 kr. Det låter ju bra. Är det förmätet att fråga hur ni vill plocka fram de pengarna eller om ni bara vill sänka skattetrycket? Ni säger dessutom i reservation att ni accepterar de skatteskalor som regeringen lägger fram över 85 000 kr. Men det gick ni inte till val på. Ni gick till val på en kraftig skärpning av skatten för dem som tjänar mer, speciellt för dem som hade högre inkomster. Varför byter ni politik så här snabbt efter valet, Gösta Lyngå? Ni gick till val på ett förslag som, om det skärptes bara något ytterligare, inte borde föras in i skattelagstiftningen utan i brottsbalken.

Herr talman! Jag tyckte det var mycket intressant att se att moderaterna avstod från att rösta i en ganska aktuell miljöfråga som vi voterade om. Och det var nog inte feltryckning — inte hos alla, får man väl anta. Nå, nu till de allvarligare sakerna. Kostnaden för den skattefria zonen inkl. det bastillägg som vi föreslår är ca 8,5 miljarder kronor. Detta kan jämföras med en kostnad på 6,6 miljarder för en marginalskattesänkning som vi inte gick till val på. Vad vi gick till val på var de gamla skatteskalorna, vilket vid 30 kr. kommunalskatt per skattekrona innebar 75 96 i den högsta gruppen. Det står fortfarande kvar i vår gröna lunta. Det är ingen förändring där, utan det är precis vad vi gick till val på. Att vi skulle motarbeta arbete är faktiskt inte heller korrekt. Vi vill ha en lägre beskattning genom att arbetsgivaravgifterna sänks. Den sänkningen ger vi också en riktad struktur, så att sänkningen är större i glesbygdsområden och inom vårdsektorn, där viss uppmuntran av arbetstillfällen är lämplig. Slutligen menar Kjell Johansson att man bör kalla den avgift som skall betalas för B-skatter som drar över efter bokslutsdatum till den 30 april en straffsats, medan jag menar att 2 76 är en rätt rimlig ränta. Det är stötande för sådana som inte har rörelse eller annan B-skatteinbetalning att en del personer får ett räntefritt lån av staten under närmare fyra månader.

Herr talman! Efter att ha hört Gösta Lyngås mycket röriga och krystade förklaringar förstår jag faktiskt att han hellre voterar än debatterar.
Herr talman! Jag skall mycket gärna specificera vad det var som jag inte förklarade väl nog för Kjell Johansson. Vårt önskemål om kortare formell arbetstid är korrekt uppfattat av Bo Lundgren. Marginalskatternas effekter är sådana att när man samtidigt beaktar ett brundavdrag på 31 000 kr. kommer varje löntagare, även om han har hög nkomst, ner en hel del i skatt. Det blir nämligen ett annat skikt han kommer ptt tillhöra. Det måste man tänka på. I vilket fall som helst är den skattemässiga styrningen sådan att det inte kall löna sig att jobba mycket mer än sin arbetstid. Man skall kunna ägna sig ht annat också — åt den informella sektorn, åt att umgås med sin familj, åt sina hobbyer, osv. Förhoppningsvis, om miljöpartiets politik verkligen får genomslag — och Het hoppas vi — kommer i framtiden inte alls så stora aktiva insatser att pehövas inom vårdsektorn och inom många andra sektorer, därför att det blir tt helt nytt, mänskligare samhälle.

Herr talman! Den här debatten har ju inletts med långa anföranden, och en been reflexion som jag gjorde var: Tänk vilken tur att det inte är ni borgerliga om regerar tillsammans! Vilken tur, kammarens ledamöter, att det är Kjell-Olof Feldt som är finansminister! Mycken tid har också i debatten gått åt till att prata om grisar, bepparkakshus, pepparkaksgummor och gubbar, kanske därför att det Jackar mot jul och ni vill hem och baka — det är min lilla fundering. Bo Lundgren sade: I socialdemokratins Sverige finns ingen valfrihet. Jag har nyss sett TV-serien Kråsnålen, och jag tänkte vid varje program en varm janke: Vilken tur att socialdemokratin har sett till att det finns en så fin alfrihet i Sverige! Sedan sade Bo Lundgren också att det är en ideologisk belastning att vi Jocialdemokrater skall finansiera en skattereform. Det kanske inte är så nderligt, herr talman, att budgetunderskottet ökade med blixtens hastighet nder de borgerliga åren — med den filosofi som Bo Lundgren har. Så, herr talman, till propositionen. 33 Ett nytt opinionsföretag, TEMO, har helt nyligen publicerat en eftervalsundersökning, som visar att skatterna var den tredje viktigaste valfrågar efter miljön och äldreomsorgen. Detta kan kanske ses som en liten framgång för TV-utfrågarna, som före valet så envist försökte pressa partiledarna på uträkningar, förklaringar och bindande löften om skatterna. Så här några månader efter valet kan vi med stor säkerhet säga att väljarnd sade nej till folkpartiets och moderaternas skatteförslag, som just skulld drabba låginkomsttagarna alltför hårt. Inom socialdemokratin har vi länge försökt att skapa rättvisa mellan arbetd och kapital, och därmed också komma till rätta med sjunkande skattemoral och skatteplanering. På vår senaste partikongress slog vi också fast, Lars Bäckström, at principen om skattebörda efter bärkraft skall vara vägledande, för att på de sättet bidra till en utjämning av levnadsstandarden. När det gäller proposition 46 om förändrad inkomstskatt för 1989, och d reaktioner vi fått på den, skulle man kunna säga att de borgerliga partiern ingenting lärt av gjorda misstag. Man är lika oense som under den förra mandatperioden när det gälle framtidens skatter — och hur inkomstbeskattningen skall se ut. Och inte ha det blivit lättare i riksdagen sedan miljöpartiet kom in med sina förslag; de ä svåra att räkna på, tycker jag. Till skatteutskottets betänkande 1988/89:4 har fogats 21 reservationer] Och jag kan konstatera, herr talman, att det endast finns två gemensamm: borgerliga reservationer. När det gäller inkomstskatten för 1989 finns del alltså en reservation från varje oppositionsparti, och det är som vanlig moderaterna som vill gå längst när det gäller att sänka marginalskatternal Jag kan också konstatera att vpk och mp inte alls vill göra någri marginalskattesänkningar när det gäller inkomster över 70 000 kr. I debatten om skatternas roll i fördelningspolitiken har intresset i hög gra koncentrerats till den progressiva delen av inkomstbeskattningen. Men skal man väva in flera inslag i väven för att få ut en bra produkt, så måste ma kanske se även på andra faktorer. Inom socialdemokratin arbetar vi på att forma en ekonomiskt hållbal strategi för 90-talet, som kan godtas, Bo Lundgren, både fackligt oc politiskt. Arbetet bedrivs nu intensivt i de tre utredningar vilkas försla, väntas till sommaren. Jag hoppas trots allt, herr talman, att vi i utredninge skall komma fram till breda lösningar och att vi skall få ett nytt bra oc fungerande skattesystem på 90-talet. De förslag om ändring i inkomstbeskattningen, som vi nu debatterar, hal till syfte att sänka marginaleffekterna i vårt skattesystem. Förslaget ger e sänkning av den statliga inkomstskatten för 1989, särskilda skatteregler föl folkpensionärer, men även ändringar av reglerna för kommunala bostadstil lägg. I motioner från de borgerliga partierna vill man ändra olika belopp: gränser i skatteskalorna, men även sänka grundbeloppet. Man vill också förändra de föreslagna procentsatserna och göra andr förändringar som på olika sätt företrädesvis drabbar låginkomsttagarna. Herr talman!

De motioner som väckts av de borgerliga partierna innebär att marginalskatten inte sänks i de inkomstlägen som vi anser vara de mest angelägna. Förslagen i motionerna har därmed också ett mindre stabiliseringspolitiskt värde och ligger dessutom inte alls i linje med det reformarbete när det gäller skattesystemet som inletts. Moderaternas förslag innebär bl.a. att en ny skiktgräns införs i skalan för grundbelopp, vilket gör skattereglerna mer komplicerade och svårbegripliga. De ger också större möjligheter till låga taxeringar trots höga inkomster, genom avveckling av den avdragsbegränsning som har införts. Herr talman! En justering av skatteskalorna bör enligt min mening ges en utformning som är anpassad till förändringsarbetet i syfte att få till stånd ett enklare och mer rättvist skattesystem. När det gäller förslagen om skattereduktion får dessa inte de effekter som framstår som mest angelägna, om de borgerliga motionerna följs. Finansutskottet har i sitt yttrande pekat på de risker som finns i rådande konjunkturläge för att den inhemska efterfrågan kan komma att utvecklas alltför kraftigt under 1989, med överhettning och en stegrad kostnadsökningstakt som följd. Den bedömningen delar jag. En större sänkning av marginalskatterna skulle öka inkomstbortfallet för staten men även medföra en risk för att de fördelningspolitiska effekterna uteblir, med kompensationskrav som ett brev på posten. För egen del, herr talman, tycker jag att just de fördelningspolitiska effekterna är oerhört viktiga. De förändringar som föreslås när det gäller folkpensionärernas extra avdrag innebär sammantaget kraftigt förbättrade villkor för stora grupper av pensionärer, särskilt för pensionärer med låg pension, som i dag drabbas hårdast av marginalskatteeffekterna. För gruppen med pension mellan 70 000 och 80 000 kr. kan förändringarna dock leda till något mindre förmånliga regler. Likväl kan man säga att dessa pensionärer kommer att få en ökning av inkomsterna 1989 — med, herr talman, lägst 6,2 70. Det är en liten upplysning till mina meddebattörer här i kammaren. Till detta kommer att inkomstskatten från årsskiftet alltså skall sänkas med 3 9, vilket också kommer stora grupper av pensionärer till godo. Men på den punkten avstyrktes regeringens förslag av samtliga oppositionspartier, därför att förslaget i vissa lägen kan ge oönskade marginaleffekter, som man skriver. Från den socialdemokratiska gruppen har vi här reserverat oss. Herr talman! Man kan ställa frågan: Är det sant att regeringens förslag om en skärpning av avtrappningen av de extra avdragen medför skatteskärpningar för hundratusentals pensionärer? Ja, i viss mån är det sant. Skärpningen av avtrappningen medför otvivelaktigt att de extra avdragen i vissa inkomstlägen blir mindre än vid oförändrade regler. Men de extra avdragen innebär ju också att pensionärer med relativt höga inkomster får skattelättnader som inte kommer löntagare i motsvarande inkomstläge till del. Denna automatiska skattelättnad blir extra stor år 1989, på grund av den extra höjningen av 35 pensionerna, som vi fattade beslut om här i kammaren i strid med de borgerliga partierna. Nu kan man invända att ett bibehållande av 1988 års avdragsregler är politiskt omöjligt. Det skulle innebära att folkpensionärer med enbart grundförmånerna skulle börja skattläggas. Behållningen av pensionshöjningen för pensionärer med låga inkomster skulle i alltför hög grad ätas upp av de höjda marginaleffekter som avtrappning av extra avdrag och KBT medför. En uppräkning av de extra avdragen i förhållande till 1988 års avdragstabeller bör alltså ske. Men varför, herr talman, måste denna uppräkning ske automatiskt? Den frågan vill jag ställa till Bo Lundgren och Kjell Johansson. Varför måste den ske precis enligt de regler som nu finns och som avpassats efter tidigare förhållanden? Det fanns då fler skatteskikt, och för att undvika marginaleffekter över 100 96 måste man dämpa avtrappningen på ett tidigt stadium till 40 96 och sedan till 33 1/3 6. Den stora skillnaden mellan nuvarande regler och de av regeringen föreslagna är att automatiken i de speciella skattelättnaderna för pensionärerna upphör. För åren 1989 och 1990 ersätts de med en särskild prövning av de extra avdragens storlek. Förutom att man undviker marginaleffekter över 100 96 ser man till att ökningen av inkomsten efter skatt mellan åren blir hygglig. Lyssna nu noga, Bo Lundgren! Nuvarande avtrappningsregler medför att det extra avdraget kommer att utgå i allt högre inkomstskikt. Sålunda är avtrappningen avslutad först vid en taxerad inkomst på 85 400 kr. år 1988 och 97 400 kr. år 1989. Vid en 6-procentig årlig inflation sker detta först vid en inkomst på 107 400 kr. år 1990 och 117 000 kr. år 1991. Enligt regeringens förslag slutar avtrappningen vid en taxerad inkomst på 85 000 kr. år 1989. Vid en fortsatt breddning av det lägre inkomstskiktet till 90 000 kr. år 1990 kan avtrappningen vara avslutad vid denna inkomst utan nämnvärd skärpning av den enhetliga avtrappningsprocenten. Det rör sig bara om en mycket liten skärpning. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till vår reservation nr 9. När det gäller pensionärernas förmögenhet, som ligger till grund för bedömningen om extra avdrag skall medges eller inte, har utskottet avvikit från regeringens förslag. Enligt utskottets mening bör man gå något längre än vad regeringen föreslagit och medge att förmögenhet upp till 400 000 kr., som härrör från egnahem eller annat boende, inte skall påverka det extra avdraget. På samma sätt menar utskottet att sådan förmögenhet inte heller skall påverka det kommunala bostadstillägget. Kammarens ledamöter bör dock vera på det klara med att förslagen kostar ett antal miljoner kronor. Så ytterligare några ord om det kommunala bostadstillägget. Kommunalt bostadstillägg utgår till ålderspensionärer med låg pension. Tillägget minskas med 33 1/3 20 av den del av årsinkomsten som överstiger 1 000 kr. för ensamstående och 750 kr. för gift. Som inkomst räknas inte folkpension, pensionstillskott eller mot pensionstillskott svarande ATP. Det finns skäl som talar för att bristen på arbetskraft kan bli ett återkommande problem. Mot den bakgrunden finns det anledning att söka När det gäller inkomst av rörelse och jordbruk finns det anledning att vi = JT jooddomnme förhåller oss avvaktande, inte minst på grund av svårigheterna att avskilja dessa inkomster. Herr talman! När det gäller avdragen för ökade levnadskostnader för skattskyldiga inom byggoch anläggningsbranschen föreslås en förlängning i likhet med tidigare år i avvaktan på inkomstskatteutredningens förslag. Från utskottsmajoritetens sida har vi ansett att avdragsrätten i nuläget inte bör utökas till att gälla även andra kategorier — som moderater och folkpartister föreslår — inte minst med tanke på utredningsarbetet. Så till frågan om uttag av preliminär B-skatt. I propositionen föreslås en sänkning av uttaget med 10 26, medan moderaterna vill att uttaget skall motsvara den slutliga skatten för föregående år. Ett sådant förfarande kan i vissa fall leda till anmärkningsvärda resultat. Därför finns det, som jag ser det, ingen anledning att frångå den nuvarande schablonregeln och ett uttag på 110 96. Herr talman! Ett nytt förslag om avgift på fyllnadsinbetalningar har lämnats, som innebär en förenkling av de tidigare reglerna men även en viss skärpning. I borgerliga motioner antyds att de nya reglerna skulle innebära en alltför stor börda för vissa inkomsttagare, som har svårigheter att överblicka sin ekonomiska ställning före deklarationstillfället. De farhågorna kan synas litet väl stora. Enligt vad utskottet anför står de B-skattepliktiga för stora skatteinbetalningar efter inkomstårets utgång. För att få en större rättvisa och lika för alla måste en skärpning av reglerna göras. Jag delar utskottsmajoritetens mening att de föreslagna åtgärderna är väl grundade och angelägna. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 4 och avslag på samtliga reservationer utom reservation nr 9, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Jag noterar att socialdemokraterna och Anita Johansson även efter valet fortsätter att försöka få till stånd en borgerlig splittring för att skyla över sin egen brist på rättvis fördelningspolitik. Det är inte vi som sitter i regeringsställning. Det är ni! Vi har inget krav på att vi skall ha en samlad regeringspolitik i dag. Det är ni som har det. Ni utgör dessutom en minoritetsregering, som behöver stöd av annat parti för att få igenom den politik ni för. När det gäller aviseringar om kommande skattereformer ligger faktiskt socialdemokraterna oerhört nära moderaterna och folkpartiet, vad jag kan se. Jag förstår därför inte socialdemokraternas avoga inställning till borgerliga partier. När vi satt i regeringsställning höjde vi inte skattetrycket, och det av fördelningspolitiska skäl. Det rådde då en svår lågkonjunktur, och på vissa håll hade människor det svårt. Vi gjorde av rent fördelningspolitiska skäl stora arbetsmarknadspolitiska satsningar. Och jag tror inte att någon kan 37 lasta oss för att det var fel. Under den tiden åstadkom vi inte några ökade klyftor. Men nu för tiden får vi varje dag eller varje vecka rapporter om att det någonstans i det svenska samhället har blivit någon snedvridning när det gäller ekonomisk fördelning. Anita Johansson sade att fördelningspolitiken för henne personligen är oerhört viktig. Men jag fick inget konkret exempel på det. Jag tolkar det som att Anita Johansson personligen kommer att försöka påverka socialdemokraternas politik i rätt riktning, eftersom fördelningspolitiken fortfarande lyser med sin frånvaro. Det går inte att år ut och år in driva en ordpolitik. När det gäller pensionärerna och avtrappningsreglerna så kommer man aldrig ifrån besvärliga marginaleffekter så länge det finns extra avdrag. Det enda sättet att komma ifrån det är att man höjer grundpensionen så mycket att dessa personer kommer in i det normala skattesystemet. Den ändring som regeringen har föreslagit är oerhört marginell när det gäller själva avtrappningsskalan. Det sägs att man skall avvakta liknande förslag för företagare och jordbrukare när det gäller extrainkomsters påverkan på KBT. Men pensionerade företagare och jordbrukare kan ju befinna sig i samma besvärliga läge | som andra pensionärer. Jag förstår därför inte denna distinktion.

Herr talman! Anita Johansson gick helt förbi det som jag tog upp i inledningen av mitt anförande, nämligen att dessa beslut fattades så sent. Utskottet har haft mycket liten tid på sig att ta ställning till dem, vilket bäddar för fel. Utskottet har därför tvingats hasta fram lagtext. Anita Johansson talade om den vikt som skatterna spelade i valrörelsen joch nämnde att skattefrågan var den tredje viktigaste frågan. Hon sade att uträkningar, besked, siffror och bindande förklaringar spelade en mycket stor roll, och hon berömde reportrarna för att de hade fått fram detta. Men vilka slutsatser drar egentligen Anita Johansson av detta konstaterande? Var det för att ni socialdemokrater talade om hur skatteskalan skulle slå utan inflationsskydd som det gick som det gick i valet? Var det för att ni socialdemokrater talade om att skatten skulle höjas för, som Anita Johansson själv sade, hundratusentals pensionärer med belopp närmare 1 300 kr. som det gick som det gick i valet, eller var det för att ni talade om hur den skattereform skulle se ut som finansminister Kjell-Olof Feldt har gett besked jJom? Var det för att ni talade om detta före valet, så att dessa besked, uträkningar och siffror kunde granskas? Det skulle vara intressant att få höra vilken slutsats Anita Johansson drar. Sedan sade Anita Johansson när det gäller uttag av preliminär skatt att det i propositionen föreslås ett uttag på 110 96. Så är det väl ändå inte? I propositionen föreslås det väl ett uttag på 120 96 generellt, med något undantag, vilket är högst rimligt. Nu talas det mycket om avtrappning av det extra avdraget och de marginaleffekter som man nu får genom att den tidigare modellen behålls. IDet talas väldigt mycket om svårigheterna. Detta kan, står det, i en framtid leda till vissa saker. Vilken framtid? Vi beslutar nu om uttaget för 1989. Så småningom kommer vi att besluta om uttaget för 1990.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja veta vad Anita Johansson menar med fördelningspolitik. Vid inkomster över 200 000 kr. kommer nämligen de stora skattesänkningarna att ske. På denna nivå blir skattesänkningarn 4 000 kr. eller mer. Det är klart att vi som riksdagsledamöter är tacksamm för det på ett personligt sätt, och en bråkdel av de mest välbetalda inkomsttagarna i Sverige är tacksamma för detta. Men kan man kalla detta för fördelningspolitik? Tack för ordet.
Herr talman! Jag betvivlar, Anita Johansson, naturligtvis inte socialdemokraternas kongressbeslut. Men jag måste erkänna att det för mig personligen inte är några kongressbeslut som gjort att jag valt mitt parti, utan der praktiska politiken. Jag tog inte upp frågan om fördelningspolitiken i mitt anförande, därför at jag tycker att den saken är kristallklar. Trots kongressbesluten har ni intd kunnat följa den valda linjen. Föregående talare nämnde här att riksdagsledamöter som jag och Werne får en skattesänkning på 4 000 kr., statsminister Ingvar Carlsson får drygt 10 000 kr. och den som har en årsinkomst på 1 miljon får 28 000 kr. 1 miljon årsinkomst är rätt vanligt nu. Normala VD-löner ligger runt 100 000 kr. månaden. Det finns ”normala” inkomstlägen i olika yrkesgrupper. Men ja; sade att detta t.o.m. kan skada avtalsrörelsen. Det tycker jag är beklagligt Man kunde ändå ha gjort det så att det underlättar avtalsrörelsen. Nu är de bara att beklaga. Sedan skall det erkännas att ni tidigare har kunnat klara fördelningspoliti ken genom att göra något åt underskottsavdragen. Jag har från skatteutskot tet fått handlingar, där det framgår att år 1978, alltså för tio år sedan, hade en människa med en halv miljon i årsinkomst underskottsavdrag på 100 000 kr Om man i dag har en årsinkomst på en halv miljon har man bara 50 000 kr. underskottsavdrag. Man har alltså sänkt underskottsavdragen — man har lär] sig hur systemet fungerar. Den här metoden att justera på underskottssidar med gungor, karuseller och kompensationer fungerar inte längre. Nu ha människor valt andra metoder för att kompensera sig och lösa sin skatteproblem. Det är sådana metoder som vi försöker komma åt för at täppa till de luckor som de medför — något som tas upp i nästa ärende. Därfö är modellen med underskottsbegränsningar inte längre bra för att trygg: fördelningspolitiken.

Herr talman! Först till Lars Bäckström: Det förslag som vi nu lagt franj beträffande marginalskatterna för nästa år är inte avsett att skada avtalsrörell sen. Förslaget har framlagts med hopp om att marginalskattesänkningen göj att man har litet mindre krav vid avtalsförhandlingarna. Finansutskottet ha haft samma uppfattning på denna punkt. Jag hoppas verkligen, Görel Thurdin, att vi alla som sitter i utredninge kan enas och kommer till en bred och bra lösning i fråga om den kommand skattereformen. Jag inbjuder verkligen centern. Det får inte framstå som så Prot. 1988/89:45 att socialdemokraterna på något sätt skulle ha gjort upp med moderater och 14 december 1988 folkpartister, för då måste jag ha uttryckt mig väldigt luddigt. Jag måste iså = J ro odon mma fall be kammarens ledamöter om ursäkt. Bo Lundgren menade att vanliga inkomsttagare har det dåligt i det här landet. Jag fick frågan om jag ville ställa upp och se till att vanliga inkomsttagare fick det lika bra som höginkomsttagare. Jag har försökt med det. Vi har försökt dämpa avdragen. Vi har på område efter område försökt att täppa till luckor när det gäller skatteplanering och skattefusk. Socialdemokraternas mål är att de vanliga löntagarna skall ha det bra, och de har det också ganska bra i Sverige. Men det skulle vara klädsamt om Bo Lundgren kunde ställa upp i kampen mot avdragshysteri, skatteplanering och annat. Jag tror, Lars Bäckström, att vi har hamnat rätt vad gäller marginalskatterna för nästa år. Vi har ju alla olika förslag. Moderaterna vill ha 4 96 sänkning och inflationsskydd. Folkpartiet säger nej till vårt förslag om 4 96 och inflationsskydd. Centern säger ja under förutsättning att en skattereduktion på 1000 kr. införs för alla skattebetalare. Vpk har sitt förslag och miljöpartiet sitt. Summan av kardemumman blir att vi i majoriteten har hamnat ganska rätt. Jag kan hålla med Kjell Johansson om att det visst hade varit önskvärt att vi hade kunnat fatta detta beslut tidigare. Jag har varit i kontakt med riksskatteverket, och jag sitter i skattestyrelsen i Stockholms län, så jag tror inte det skall vara något större problem med att sätta det här nya förslaget i sjön den 1 januari.